Herr talman! Vi ska nu debattera trafikutskottets betänkande TU7 som handlar om luftfartsfrågor.Först och främst vill jag skänka en tanke till de anhöriga och vänner till alla dem som i går miste livet i den fruktansvärda tragedin i franska alperna. Det vittnar om de ofattbara konsekvenser som en olycka inom flyget kan få, och det vittnar om hur alla våra insatser måste sättas in för att så långt möjligt förebygga att det händer. Oavsett vad debatten kommer att handla om i dag och hur den kommer att gå vet jag att alla de som arbetar med luftfartsfrågor här i Sveriges riksdag, på statliga myndigheter och i organisationer gör sitt yttersta för att prioritera just flygsäkerheten.Herr talman! I betänkandet som vi nu behandlar finns två reservationer som vi från Socialdemokraterna står bakom, men jag kommer för tids vinnande att yrka bifall enbart till reservation 2 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag återkommer till den om en stund.Målet för transportpolitiken som denna riksdag enats om är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I detta sammanhang är luftfarten en viktig del, men den är inte fristående från andra transportslag. Det är så här jag tror att man måste se den debatt som vi har här i dag: Delarna skapar en helhet, och vi måste vara öppna för omprövningar och omprioriteringar och ta till oss nya lösningar för att nå de övergripande målen.Herr talman! Jag tror också att det är viktigt när vi behandlar enskilda betänkanden att vi sätter in dem i ett sammanhang.Flyget globalt och här i Sverige har en rad utmaningar. Om vi utgår från den svenska situationen har vi regionala flygplatser som kämpar för lönsamhet eller åtminstone för att få det att gå runt utan för stor förlust. Detta gör man därför att man ser hur betydelsefulla kommunikationerna är för människors och företags möjligheter att bo, finnas och verka i just deras del av landet.På detta område har jag erfarenheter som tidigare aktiv regionpolitiker - en erfarenhet jag delar med många andra här i riksdagen. I det perspektivet är tillgängligheten till Stockholm viktig, inte nödvändigtvis knutet till ett visst transportslag eller en viss geografisk punkt i Stockholm. Men i dagsläget innebär det att flygplatsen regionalt på hemmaplan och möjligheterna att flyga till Stockholm vid rätt tid på dygnet är väldigt viktiga.Det finns en miljödebatt som i allra högsta grad påverkar flyget. För att nå våra mål om att ställa om till ett mer hållbart samhälle behöver insatser göras inom hela transportsektorn och inom alla transportslag.

Jag har förstått i de diskussioner vi haft att det finns en stor samstämmighet bland de politiska partierna om detta. Det gläder mig. Det gläder mig därför att det är viktigt att vi bevarar och utvecklar den nordiska modellen som har tjänat vårt samhälle så väl. Därför ser jag fram emot ett gemensamt arbete både här och i EU för att värna vår modell med kollektivavtal och bra arbetsvillkor.En annan utmaning är att Arlanda som Sveriges internationella flygplats ska kunna dra till sig relevanta direktlinjer för att bland annat tillfredsställa näringslivets behov. Den utvecklingen ser vi för övrigt också på andra flygplatser som näringslivet i Sverige drar nytta av, exempelvis i Köpenhamn.Flygets utmaningar är inte frikopplade från samhällets övriga utmaningar. Jag tror att de flesta är överens om behovet av fler bostäder och att vi står inför utmaningen att bygga ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Vi har en arbetslöshet som är alltför hög för att den svenska välfärden ska kunna utvecklas på det sätt som många av oss vill. Vi behöver företag som växer i hela landet. Turismen och besöksnäringen måste ges rätt förutsättningar. Därför måste vi vara beredda att ompröva och se helheten. Oppositionen får ursäkta mig, men mot den bakgrunden blir jag lite förvånad över allianspartiernas agerande.Vi har nu en regering som har inlett ett arbete med att ta fram en flygstrategi. De flesta tycker att det är bra. I samma stund som detta görs skriver Alliansen interpellationer och vill rösta igenom ett tillkännagivande som i huvudsak bygger på att man inte litar på regeringen.Alla vi som har hört infrastrukturministern och läst intentionerna från Näringsdepartementet förvånas något över det höga tonläget från alliansföreträdarna. Vad hände när alliansregeringen styrde när det gällde flygstrategi? Ingenting - ingenting förrän 7 år, 10 månader och 20 dagar efter det att man tillträdde i oktober 2006.Ca 20 dagar innan regeringen Reinfeldt lämnade in sin avskedsansökan bjöd man in till ett möte på Näringsdepartementet där man hade inspel från branschen. Det är bra, och utifrån denna grund kan regeringen arbeta vidare. Men det är mot den bakgrunden lite magstarkt att skruva upp tonläget och misstänksamheten mot den nuvarande regeringens arbete.Herr talman! Låt mig nu återkomma till reservation 2 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som handlar om Bromma flygplats. Det är en reservation som egentligen handlar lika mycket om Arlanda.Anledningarna till att vi yrkar bifall till reservationen är flera. Anledningen är däremot inte att vi bestämt oss för att i förtid stänga Bromma flygplats. Något sådant beslut har inte fattats. Det är dock inte seriöst att riksdagen säger till regeringen vad man inte får utreda och vad man inte ska lägga ned.Med detta sagt är det klart att Bromma flygplats inte är vilken infrastruktur som helst. Det är i dag en mycket betydelsefull flygplats och en förutsättning för inte minst näringslivet i stora delar av landet. Därför är det viktigt att se hela det uppdrag som samordnaren nu har fått.Oavsett slutsatserna när det gäller framtiden för Bromma flygplats tror jag att det är nödvändigt att titta på flygplatsstrukturen i Stockholm. Arlanda behöver stärka sin ställning när det gäller internationell trafik men också när det gäller kopplingen mellan inrikes och utrikes flyg och hur olika transportslag kan komplettera varandra. Samtidigt med detta ska samordnaren titta på möjligheten för ökat bostadsbyggande i Stockholm. Detta är ett seriöst ansvarstagande för viktiga framtidsfrågor.Den tidigare regeringen misslyckades med att pressa tillbaka arbetslösheten och att skapa en väl fungerande bostadsmarknad, inte minst i Stockholmsområdet. Man misslyckades med att skapa en väl fungerande infrastruktur - tågkaoset är ett tydligt exempel. Man har fört en politik som gör att det verkar bli svårt att uppnå de miljömål som vi själva satt upp. Därför tror jag att det skulle behövas en lite mer ödmjuk inställning till en omprövning av tingens nuvarande ordning. Jag säger inte detta för att lägga politiska misslyckanden i knät på visa partier. Jag säger det i ärlig och uppriktig förhoppning om att vi öppet ska kunna diskutera nya förslag och handlingsvägar för att nå de mål som vi faktiskt många gånger är överens om: fler jobb, bra miljö, möjlighet att bo och arbeta där man vill och fler växande företag.

Herr talman! Dagens debatt om flyget handlar huvudsakligen om två frågor, dels flygets allmänna förutsättningar och konkurrenskraft i ljuset av att dess utsläpp som påverkar klimatet måste minska, dels Bromma flygplats framtid. Jag tänkte börja med det allmänna.Flygtrafiken ökar i dag kraftigt och därmed dess utsläpp. Med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större klimatutsläpp än dagens samlade biltrafik. För Miljöpartiet är det av största betydelse att flyget, precis som alla andra transportslag, betalar sina miljökostnader och minskar sin miljöpåverkan. Herr talman! Det är inte rimligt att flyget inte står för sina egna kostnader för klimatpåverkan. Det är inte rimligt att flyget slipper den skatt och moms som andra trafikslag betalar och att så många flygplatser och flyglinjer subventioneras med skattemedel.Flyget betalar i motsats till biltrafiken varken koldioxidskatt eller energiskatt. I teorin ska flyget betala för sin klimatpåverkan genom EU:s utsläppshandel, men eftersom det systemet har havererat är priset i dag i praktiken rent symboliskt. För övrig klimatpåverkan betalar flyget noll och ingenting.Länder som Storbritannien, Frankrike, Österrike och Tyskland har sedan flera år en flygskatt. Det vore en tänkbar lösning även för Sverige.Många skulle hellre ta tåg än flyg. En vanlig fråga som uppstår när jag möter medborgare är: Hur kommer det sig att det dyrare att välja tåg? Det borde ju vara billigare att välja det som är bättre för miljön.Det är en bra fråga. En annan bra fråga är varför den förra regeringen gjorde det dyrare att ta tåget genom att höja banavgifterna för tåget och vägrade låta flyget betala för sin klimatpåverkan. Detta var och är en orimlig och oansvarig politik.Herr talman! Vissa säger att teknikutvecklingen kommer att lösa problemen med flygets klimatpåverkan. Visst kommer teknikutvecklingen att vara en del av lösningen, och vi ska arbeta för att främja teknikutvecklingen och för att den ska implementeras.Men låt oss komma ihåg att tidsperioden från att en ny generation flygplan börjar utvecklas till det sista flygplanet av denna generation pensioneras är ca 50 år. Hur mycket teknikutveckling vi än ser kommer det att ta många decennier innan de framtida miljösnåla flygplanen utgör en majoritet av flygflottan.Den tiden har vi inte, herr talman. Forskarna är eniga om att utsläppen måste börja vända nedåt inom några få år. Även om teknikutvecklingen gör att de nya flygplanen har marginellt lägre klimatpåverkan äts den förbättringen upp av den ökade trafikvolymen. Därför måste vi lösa problemen med fler verktyg än teknikutveckling.Planeringen av transportinfrastrukturen ska baseras på behovet av energieffektiva och hållbara transporter. Regeringen har därför tillsatt en samordnare som ska utreda framtiden för Bromma flygplats. Bedömningen av flygtrafikens utveckling ska ske utifrån underlag från Trafikanalys och utgå från framtida trafikutveckling för andra transportslag såsom utbyggnad av höghastighetståg. Ca 90 procent av trafiken på Bromma är inrikestrafik.

Vi bedömer att det är möjligt eftersom det under nästan alla dygnets timmar finns gott om kapacitet på Arlanda för ytterligare trafik.

En utredning har tillsatts för att se över om det är möjlighet att genomföra.Om utredningen landar i att vi kan planera för att så småningom lägga ned Bromma skulle vi ha gott om tid att hantera de många utmaningar och frågor som jag tror att oppositionen kommer att nämna i dagens debatt. Då har vi möjlighet att minska klimatutsläppen, bygga ut järnvägen och möjliggöra fler än 50 000 nya bostäder i en del av Sverige som verkligen behöver nya bostäder.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 om Bromma flygplats.De borgerliga partierna har visat med tydlighet att de inte tar klimatutmaningen på allvar genom att om och om igen gynna flyget. När de var i majoritet underlättade de för flyget samtidigt som de försvårade för tåget. Det gällde underhåll av järnväg, banavgifter och så vidare.Detta är olyckligt. Vi står inför en enorm klimatutmaning. Vi har bara några få år på oss att vända utvecklingen. Det är därför viktigt att vi tar denna fråga på djupaste allvar, och så tror jag att alla egentligen känner.Det är mycket ohälsosamt med stadsnära flygplatser. I Uppsala kommun har vi diskuterat en stadsnära flygplats vid Ärna, där försvaret eventuellt vill ha civilflyg för att finansiera sin verksamhet. Detta är olyckligt då miljöprövningar visar att det kommer att drabba miljön väldigt hårt. Miljödomstolen har sagt sitt; det är allvarliga miljöproblem och så vidare.Detsamma gäller Bromma. Där skulle man kunna bygga ett stort antal bostäder. Den politiska majoriteten har enats om en långsiktig lösning för bostadsbyggande för att kunna få minskad klimatpåverkan samtidigt som man jobbar med infrastrukturen i Stockholm. Det är viktigt att vi tar hänsyn till deras vilja i den här frågan.En flygresa står för väldigt stora utsläpp. En resa till Thailand släpper till exempel ut 7 ton koldioxid tur och retur. Det kan jämföras med vad som är en hållbar nivå för en person om man fördelar utsläppen jämlikt över världen: 2 ton per år. Det är dessa dimensioner vi pratar om.Flyget släpper ut både koldioxid och vattenånga. Vattenånga är egentligen en starkare växthusgas än koldioxid. Den finns naturligt i atmosfären, men när den ökar förstärks även klimateffekten. Dessutom bildas cirrusmoln, som också påverkar klimatet.Forskarna har räknat på detta och har sett att man kan få fram en ganska säker effekt, och den uppgår till det dubbla jämfört med vad koldioxidutsläppen orsakar. Cirrusmolnen tillkommer alltså, och man är osäker på hur man ska räkna, men flyget kan ha en ännu starkare påverkan än de siffror vi ser i dag.Det är viktigt att vi tar detta på allvar och jobbar för att minska flyget, inte öka det. Det är en grundläggande tes som vi måste utgå ifrån om vi ska ta klimatutmaningen på allvar.Jag vill gå in på säkerheten inom flygbranschen. Antalet döda i flygkrascher ökade förra året, vilket är väldigt olyckligt. Det beror bland annat på att man tummar på säkerheten i och med att man pressar branschen, precis som man pressar många andra branscher för att få ut vinst i slutändan. Det drabbar säkerheten.Det förekommer att piloter kör onyktra, och det är viktigt vi har rutiner för att förebygga det. I betänkandet finns det en motion om att införa alkoholtester för piloter. Vänsterpartiet stöder den motionen. I betänkandet hänvisas till att annan personal såsom flygmekaniker och andra ska hjälpa till att hålla koll på piloterna, förutom att stickkontroller ska göras.I och med den stressade arbetssituationen tycker jag inte att man kan lita på ett sådant tillvägagångssätt. Vi måste ha mycket säkrare sätt om vi ska kunna garantera en god säkerhet.

Herr talman! I det här motionsbetänkandet om luftfart behandlar vi bland annat luftfartsstrategi, Bromma flygplats och transportstyrelsens avgifter för tillsyn.Jag instämmer i min kollega Rikard Larssons första ord om den tragiska olyckan i går. Våra tankar går givetvis till de anhöriga, som drabbats av detta.Säkerhetsfrågor måste alltid vara i fokus och sättas främst när det gäller flyget. Men jag vill fortfarande tydligt säga att flyget är ett säkert transportmedel. Trots att vi blir allt fler som reser runt om i världen minskar antalet omkomna i flygolyckor över tid. Det är oerhört tragiskt varje gång en människa mister livet, men det blir allt säkrare att transportera sig med flyg.Jag vill lyfta fram flygets betydelse i transportsystemet. Flyget får inte bara vara en del av miljödebatten. Alltför ofta nämns flyget bara som ett miljöproblem och som en förklaring till att det bör satsas mer på tåg och järnväg.Jag menar att vi måste bli bättre på att se flygets alla goda värden. Flyget binder ihop alla delar av vårt avlånga land samtidigt som det binder ihop Sverige med övriga världen. För ett litet, handelsberoende land som Sverige är flyget livsnödvändigt för jobb, företag och tillväxt. Men givetvis ska även flyget ta sin del av miljöansvaret.Sedan 1960-talet fram till i dag har flygen blivit mer än 70 procent mer bränsleeffektiva per personkilometer. Arbetet med att ta fram nya och bättre flygplansmotorer fortsätter samtidigt som nya och mer miljövänliga bränslen utvecklas. Delar av forskningen kring effektivare flygplansmotorer sker i just Sverige, och Sverige ligger mycket långt fram när det gäller miljövänliga bränslen.Flyget jobbar med gröna inflygningar, rakare flygvägar och mycket mer som kraftigt bidrar till att minska utsläppen när vi flyger. Dessutom kan vi känna oss stolta över den statliga flygplatskoncernen Swedavia, som är världsledande i arbetet med att utveckla klimatsmarta flygplatser.Vi som tror på flygets roll som en viktig del i det svenska transportsystemet i framtiden måste bli bättre på att möta den ensidiga svartmålningen av flyget som enbart miljöbov. Flyget blir allt bättre på att ta sin del av miljöarbetet, och många av framstegen sker i just vårt land. Det skapar också många arbetstillfällen i Sverige.Flyget behövs för att hela Sverige ska leva och utvecklas. Flyget är en helt nödvändig del av dagens och morgondagens transporter. Flyget möjliggör arbets och nöjesresor. Passagerare som anländer till Sverige spenderar årligen drygt 60 miljarder kronor här. Drygt 80 000 personer i Sverige har sin försörjning inom någon del av flyget.Herr talman! Handel med andra länder har gjort vårt land till ett av världens rikaste länder. Det gör att vi är extremt beroende av att röra oss över långa avstånd både inom och utom landets gränser. För en stor del av alla dessa transporter är flyget det enda realistiska alternativet.Flygplatsinfrastrukturerna i Sverige hänger ihop och är till stora delar beroende av varandra. Jag kommer från Umeå och Norrland och brukar ofta säga att Arlanda och Bromma flygplats faktiskt inte är en Stockholmsfråga. Det är en fråga som i allra högsta grad berör oss som bor i andra delar av landet. Det handlar om vår möjlighet att ta oss till huvudstaden.Båda flygplatserna är viktiga delar av det svenska transportsystemet och garanten för god tillgänglighet i hela vårt land.

Det handlar om att ge flyget bra förutsättningar att utvecklas inom och utom landets gränser. Vi är väldigt bekymrade över att den rödgröna regeringen genom flygskatt och allmän motvilja mot flyget tvärtom vill försämra flygets konkurrenskraft i Sverige. Mot den bakgrunden är det första tillkännagivandet mycket viktigt.Min ärade kollega Rikard Larsson från Socialdemokraterna förstår inte varför en majoritet i Sveriges riksdag inte litar på hans socialdemokratiska och miljöpartistiska regering. Flygskatt, Bromma flygplats och många andra uttalanden gör att vi har väldigt lite förtroende för den sittande regeringen när det gäller de här frågorna. Min ärade kollega får ursäkta, men regeringen har faktiskt inte kommit med ett enda positivt förslag för att stärka svenskt flygs konkurrenskraft. Tvärtom kommer man i fråga efter fråga med förslag på att försämra svensk konkurrenskraft.Även om Rikard Larsson från Socialdemokraterna försöker undvika att lyssna till sina kolleger från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, när de är uppe i talarstolen, är det faktiskt så att Socialdemokraterna nu sitter i regering med Miljöpartiet. Men vi andra lyssnar och förstår vad de säger. När Jakop Dalunde från Miljöpartiet är uppe i talarstolen låter det helt annorlunda än när Rikard Larsson från Socialdemokraterna är uppe i talarstolen. Men märk väl: De representerar samma regering.När Miljöpartiet pratar säger de: Vi kan mycket väl tänka oss att lägga ned Bromma, och så sprider vi ut tillgängligheten på Arlanda över dagen. Men har man ett möte kl. 9 i Stockholm och kommer från någon annan del av Sverige är det inte bra om man får en landningstid kl. 11 i Stockholm, för då kommer man för sent till sitt möte. Alternativet blir då att åka ned kvällen innan. Helt plötsligt har vi försämrat tillgängligheten till huvudstaden för stora delar av Sverige. Det är det som är problemet om man lägger ned Bromma flygplats.I det andra tillkännagivandet vill riksdagen att regeringen återkommer med förslag på hur Transportstyrelsens avgifter ska kunna ordnas så att avgifterna för tillsyn hamnar på en rimlig och hållbar nivå och tar hänsyn till alla delar av flyget. Här vill jag säga att det är väldigt glädjande att vi kunde nå en bred politisk enighet kring detta.I det tredje tillkännagivande som riksdagen riktar till regeringen bör det nu stå utom allt rimligt tvivel att den rödgröna regeringen saknar stöd i Sveriges riksdag för att gå vidare med sina planer på att lägga ned Bromma flygplats. Om regeringen inte har någon plan på att lägga ned Bromma flygplats, som min kollega Rikard Larsson säger i talarstolen, kan ett första rimligt steg för att visa den viljeinriktningen vara att ta bort den förhandlingsperson som har till uppdrag att avveckla Bromma flygplats.Här kommer problemet återigen, alla ni som lyssnar. Om två partier sitter i regering och man släpper till, till det andra partiet, och säger "Okej, vi tillsätter en förhandlingsperson för att lägga ned och avveckla Bromma flygplats", då finns det risk för att de som lyssnar på debatten faktiskt tolkar att det är på väg att ske.I trafikutskottet lyssnade vi till den förhandlingsperson som regeringen har tillsatt. Han verkade ha uppfattat sitt uppdrag precis så som det står i beskrivningen, att Bromma flygplats ska avvecklas. Då blir det väldigt svårt att känna något större förtroende för politiker från Socialdemokraterna som påstår att det inte alls är detta som det syftar till. Förlåt oss, men vi litar inte på regeringen i den här frågan heller!Utan Bromma flygplats riskerar många orter i landet att skäras av från Stockholm och övriga delar av världen. Enligt Stockholms handelskammare hotas inte mindre än 24 000 arbetstillfällen runt om i landet om Bromma flygplats läggs ned, eftersom Arlanda inte har den kapacitet som krävs för att till fullo kunna ersätta de flygningar som sker till och från just Bromma flygplats. En flytt av inrikes resor till Arlanda leder till färre avgångar, färre flygbolag och högre biljettpriser.

När regeringen trots detta tillsatte en förhandlingsperson för att avveckla Bromma flygplats valde Socialdemokraterna och Miljöpartiet att bortse från en riksdagsmajoritet och därmed folkviljan.Herr talman! Jag vill vara väldigt tydlig med att riksdagen förväntar sig att regeringen i fortsättningen kommer att beakta att den representerar en minoritet av Sveriges befolkning.

Herr talman! Som Edward Riedl påpekade i sitt anförande är Bromma en fråga som berör hela landet. Det är frågan om flygplatsstrukturen i Stockholm som berör hela landet. Vad samordnarens uppdrag handlar om är om man kan ändra denna struktur utan negativa konsekvenser men med positiva konsekvenser för miljö och bostadsbyggande?Vi kan stå här och tycka olika, tro olika och argumentera olika. Men det är viktigt att man, innan man fattar eventuella beslut, vet vilka konsekvenser besluten får. Det är det uppdraget som samordnaren har - inget annat.Därför har jag en fråga till Edward Riedl. Om man läser samordnarens uppdrag ser man att det resoneras om ett antal frågor. Varför tycker inte Moderaterna att det är viktigt att utveckla Arlanda flygplats? Varför tycker inte Moderaterna att det är viktigt att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i Stockholm? De frågorna tycker jag att Edward Riedl och Moderaterna borde svara på.Edward Riedl var inne på flygstrategin. Moderaterna är starkt kritiska till regeringen och misstänksamma mot regeringens ambitioner. Detta är uppenbarligen en viktig fråga. Vi tycker att det är en viktig fråga att få fram en flygstrategi. Men om det är en viktig fråga för Moderaterna, varför tog det 7 år, 10 månader och 20 dagar innan ni tog något initiativ? Varför väntade ni till 20 dagar innan ni avgick som regering innan ni började arbeta med frågan om en flygstrategi?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT LuftfartsfrågorHerr talman! När det gäller Bromma flygplats tvivlar jag inte på Rikard Larssons goda ambitioner - jag tror gott om min kollega Rikard Larsson. Men det han har missförstått är att hans regering samarbetar med Miljöpartiet, som har helt andra ambitioner. Regeringen har gemensamt tillsatt en förhandlingsperson med uppdrag att avveckla Bromma flygplats. Frågan är: På vilket sätt kan det ske? Det är Miljöpartiet jättetydligt med här i talarstolen. Det kan ske genom att man sprider ut tillgängligheten till Arlanda under dygnets alla timmar. Men då blir problemet att flygen kommer att landa när ingen behöver komma till Stockholm. Det är grundproblemet.Den andra del som man kan hävda när det gäller Bromma flygplats är att den här regeringen representerar en mycket liten del av Sveriges befolkning. Man har inget stöd i riksdagen och inget stöd i svenska folket för att gå vidare med de här planerna. När man inte har det är det lite dumt att kasta ut miljontals kronor på att utreda någonting som det inte finns stöd för att sedan genomföra. När det sedan kommer till vad Moderaterna och även Alliansen tycker när det gäller Arlanda och bostäder har vi aldrig uttalat något negativt om Arlanda. Vi har sagt att Arlanda behöver utvecklas i ordentlig takt för att mäkta med sitt uppdrag. Jag har inte tolkat in att det finns några olika synpunkter på detta. Möjligen är det dina samarbetspartier, Rikard Larsson, som inte riktigt delar denna uppfattning. Jag återkommer i nästa replik till detta.
Herr talman! Det är regeringens beslut om uppdraget till samordnaren som jag utgår från i mina inlägg och i min bedömning av hur man hanterar frågan. Jag tror att det hade varit bra om Edward Riedl hade utgått från det när han diskuterar Brommafrågan. I stället för att måla upp andra bilder av vad regeringen vill och inte vill göra kan man titta på vad regeringen gör. Då kan man läsa uppdraget till samordnaren. Då kommer vi tillbaka till utvecklingen av Arlanda och bostadsbyggande i Stockholm. Edward Riedl säger att han inte har någonting emot utvecklingen av Arlanda. Men varför vill ni då stoppa det uppdrag som i dag föreligger om att utveckla Arlanda? Det blir lite falskt att i ena stunden säga att man vill utveckla någonting och i nästa stund säga att man vill stoppa den utredning som har till syfte att utveckla någonting. Jag kan notera att den borgerliga regeringen uppenbarligen satt och väntade på att någon annan skulle säga till den vad den skulle göra. Det tog 7 år, 10 månader och 20 dagar innan någon sa till den borgerliga regeringen att man ville att den skulle göra en flygstrategi. Då sa den borgerliga regeringen att man skulle ha en flygstrategi. Jag har länge trott att när jag kom hit till Sveriges riksdag skulle jag få se en allians som var mycket frustrerad över att man hade hamnat i opposition. Men vad jag nu ser är snarare en allians som är frustrerad över att man har suttit i majoritet. Då tror jag att det är välgärning för utvecklingen i Sverige att vi har fått en annan regering.
Herr talman! Jag ska ta upp det som jag inte hann ta upp i min förra replik. När det gäller flygstrategin deklarerade den svenska flygbranschen ganska tydligt, men relativt sent under de åtta alliansregeringsåren, vad man ville ha men också vad som skulle kunna tänkas ingå i denna flygstrategi. Eftersom jag har lyssnat på branschen kan jag lova dig, Rikard Larsson, att vad de allra minst vill ha är en flygskatt, och det är vad ni har lovat att införa. Branschen vill ha kvar Bromma flygplats, som ni har sagt att ni ska lägga ned. Jag är jättespänd på vad denna flygstrategi faktiskt ska innehålla. Jag tror nämligen inte att branschen kommer att känna sig särskilt nöjd när ni levererar den. Därför har en majoritet av Sveriges riksdag berättat vad man vill ska ingå i denna flygstrategi och att detta arbete bör ske skyndsamt.Rikard Larsson försöker sig på ett urgammalt sätt att argumentera. Han säger att Alliansen och en majoritet av riksdagen är emot att utveckla Arlanda. Jag kan säga följande till Rikard Larsson. Om ni skulle lägga fram ett utredningsförslag som går ut på att utveckla Arlanda flygplats och införa barnaga skulle ni också ha en majoritet av Sveriges riksdag mot er. Det är precis det som ni har gjort. Ni har villkorat det ena med det andra. Ni ska avveckla Bromma flygplats för att kanske sedan någon gång utveckla Arlanda. Det håller inte, och det hänger inte ihop. Därför har ni en majoritet i riksdagen emot er. Jag har lyssnat på förhandlingspersonen, och jag har lyssnat på Miljöpartiet. Jag tycker att det är dags för Rikard Larsson och Socialdemokraterna att också lyssna in hur verkligheten ser ut.

Herr talman! Jag har tre frågor till ledamoten Edward Riedl. Riedl och Moderaterna säger att de vill minska utsläppen från flyget, vilket är en god ambition. Under de åtta år som Moderaterna satt vid makten ökade utsläppen successivt från flyget. Min första fråga är: Hur hänger detta ihop med er ambition? Om Moderaterna vill att vi ska nå klimatmålen och att flyget ska minska, varför säger ni då nej till alla åtgärder för att uppnå detta mål? STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor
Herr talman! Min ambition är alltid att besvara frågor när jag får dem i talarstolen. Jag vet inte om jag hängde med på alla, men om Jakop Dalunde upprepar frågorna ska jag givetvis besvara dem. Jag tycker att Miljöpartiet är bra i debatterna om flyget. Ni är mycket tydliga, och det är jag tacksam för. Jag hoppas att även andra delar av kammaren lyssnar på det som du säger, Jakop Dalunde. Utsläppen från flyget har ökat av flera anledningar. Bland annat når allt fler delar av världen ett ökat ekonomiskt välstånd, vilket innebär att resandet totalt sett ökar. Det är i grunden bra att fler människor får en god ekonomi och också kan ta del av det som världen har att erbjuda. Samtidigt hade vi i Sverige en fantastiskt god ekonomisk utveckling under åtta år med alliansregeringen. Allt fler människor fick en allt bättre privatekonomi. Resandet i Sverige ökade snabbare än i andra delar av Europa till följd av en mycket god inhemsk svensk ekonomi. Det som vi har jobbat med är, som jag sa, en stor del av utvecklingen på detta område, nämligen att få effektivare flygplansmotorer och bättre och miljövänliga bränslen för flyget. Utvecklingen av flygplansmotorer skedde även under alliansåren och givetvis också före alliansåren. Svensk ingenjörskonst bidrar till att minska utsläppen i hela världen. En stor del av världens flygplansmotorer har teknisk kompetens från just Sverige för att få ned utsläppen. Jag ska besvara dina andra två frågor om du upprepar dem.
Herr talman! De åtgärder som nu nämns och som bidrar lite grann i marginalen när det gäller viss teknikutveckling och hur man kan landa är bra, och det är vi för. Men problemet är att den förbättringen är mindre än den totala ökningen av utsläppen. Det räcker därför inte riktigt. Min fråga kvarstår därför: Om man ska nå klimatmålen, vilka är då era åtgärder för att nå hela vägen dit och inte bara några få steg?

Herr talman! Till att börja med vill jag vara mycket tydlig när Jakop Dalunde talar om att åtgärderna bidrar i marginalen. Sedan 60-talet har man minskat utsläppen per personkilometer med 70 procent. Det är inte bara lite grann i marginalen, tycker jag i alla fall. Sedan har vi haft en utveckling i världen som i grunden är bra. Allt fler människor får ett allt bättre välstånd. Det gör att resandet ökar. Det ökar inte primärt i Europa utan faktiskt i andra delar av världen, i Mellanöstern och i delar av Asien, där man mycket snabbt får ett ökat välstånd. Detta innebär att mycket måste göras för att möta klimatutmaningarna. Det finns mängder av saker, som jag tog upp i mitt anförande. Men det finns också annat som är lågt hängande frukter, till exempel rakare flygvägar och så vidare. Man gör flygrummet betydligt bättre, och där finns det mycket mer att hämta. Det sker också en utveckling när det gäller flygbränslen som är väldigt glädjande. Sverige ligger långt fram. Man satsade under alliansregeringen och fick också den första tankstationen för miljövänligt bränsle i Värmland. Det är jättekul att Sverige ligger i framkant när det gäller detta.Mycket av forskningen och den tekniska utvecklingen för att få bättre och mer bränsleeffektiva motorer sker i Sverige med svensk ingenjörskonst. Det vill vi bejaka i den flygstrategi som vi har diskuterat. Där har vi inte hört regeringen säga flaska, men det tycker vi är viktigt för att Sverige ska vara med och bidra till att göra världen bättre.Vår uppfattning är ju att vi inte ska lägga ned flygplatser - låt mig vara tydlig med det! Vi vill inte lägga ned flygplatser, och då är tilldelningen av attraktiva tider när folk faktiskt vill flyga till och från Stockholm ett mindre problem.

Herr talman! Vi behandlar i dag flygstrategi och Bromma för andra eller tredje gången. Låt mig bara först säga att samtliga våras tankar naturligtvis går till offren för den förfärliga olyckan i går. Något sådant hoppas jag att vi slipper se på väldigt lång tid.För någon vecka sedan föreslog Sverigedemokraterna genom mig en studie i alla märkliga anställningsformer inom flyget, inklusive de skattetekniska ingenjörskonster som har förändrat alla begrepp i branschen och skapat en osund konkurrens. Det är ännu en bransch som är utsatt för de här märkvärdigheterna. Jag hoppas att studien kommer till stånd, och det ska bli väldigt intressant att se vart vi kan komma med den.Vad gäller strategin för flyget har vi ännu inte utarbetat någon plan för den, men vi kommer tillbaka med detta. Det gäller ett bättre stöd till de flygplatser som i dag hålls igång med kommunala bidrag.

Eller är det bara ännu ett sätt att hålla ert lilla samarbetsparti på gott humör? Av debatten undrar man om man avlyssnar en regeringsrepresentants framställan eller om man avlyssnar ett partibråk.Jag lyssnade också på Miljöpartiet och Jakop Dalunde. Deras känsla inför flyg känner jag väl till sedan fyra och ett halvt år i det här utskottet. Den är närmast fientlig. Det Dalunde framhåller om den planerade flygskatten har egentligen väldigt lite att göra med fakta omkring flyget. Hade han själv fått råda tror jag att vi kunde glömma alla semesterresor med flyg. Det fick väl bli cykeln till Thailand.Låt mig upplysa om att inrikesflyget står för ungefär 1 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Flygskatt betecknas inom branschen som ungefär den dummaste skatt de någonsin har hört talas om. Det gjordes en beräkning om de ca 300-350 miljoner kronor man skulle kunna dra in på det. Skulle vi bygga järnväg för de pengarna hade vi kommit någonstans mellan 7 och 8 kilometer. Vad vi behöver är hundratals mil.Sverigedemokraterna anser att Bromma inte ska avvecklas, och det anser vi i likhet med övrig riksdagsmajoritet. Vad som däremot känns angeläget är att titta på frågan utifrån konstitutionell synpunkt. I utskottet för en tid sedan uttryckte jag min stora förvåning då ordföranden bjöd in denne utredare som riksdagen inte vill ha. Jag förstod liksom inte varför han skulle ut och föreläsa om detta i trafikutskottet. Jag gick heller inte dit den dagen, för jag såg ingen mening med det.Vad jag tycker är mer intressant är att gå tillbaka - det överlåter jag i och för sig till KU - och titta på portalmeningen "All makt utgår från folket." Det vill säga, vi företräder folket i den meningen. Det är inte regeringen som bestämmer; det är faktiskt riksdagen.Mycket mer har vi inte att säga. Nej till kommande flygskatt, nej till nedläggning av Bromma och ja till en flygstrategi som är värd namnet i framtiden.I detta anförande instämde Per Klarberg och Jimmy Ståhl .

Herr talman! Jag måste säga att jag inte riktigt förstår den här inställningen från Sverigedemokraterna - rädslan för fakta, rädslan för kunskap.Sverigedemokraterna säger att man är övertygad om att Bromma ska vara kvar. Man vill inte lägga ned Bromma. Men man vill inte ens låta någon titta på om man kan utveckla flygplatsstrukturen i Stockholm. Är man rädd för att det faktiskt går att lägga ned Bromma? Är man rädd för att det ska komma fram fakta som gör att det skulle vara bra att lägga ned Bromma och att man då måste ändra sina åsikter?Sverigedemokraterna och Tony Wiklander frågar vad det är som gäller och hur uppdraget ser ut. Man anser att man får olika besked. Men det är det som är fördelen med vårt sätt att fatta beslut i det här landet: Vi fattar beslut, och så lägger vi ut besluten så att vem som helst kan läsa dem. Då finns det beslutet om uppdrag till en statlig samordnare för Bromma flygplats. Det går att läsa, rakt upp och ned.Där står inte någonstans att beslutet är fattat om att lägga ned Bromma flygplats. Där resoneras om att pröva förutsättningarna. Man ställer ett antal krav. Det ska kunna visas vilka konsekvenser det skulle få, hur Arlanda kan utvecklas och hur bostadsbyggandet i Stockholm kan utvecklas.Där finns inte ett ord om att vi redan nu har bestämt oss för att lägga ned Bromma flygplats, och därför är min fråga till Tony Wiklander: Vad är det som är så fel med att titta på flygplatsstrukturen och infrastrukturen i Stockholm? Fungerar den perfekt i dag? Vad är det som är så fel med att titta på hur man kan öka förutsättningarna för bostadsbyggande i Stockholm? Fungerar bostadsmarknaden perfekt i dag?
Herr talman! Nej, Rikard Larsson, vi är inte rädda. Till skillnad från Socialdemokraterna är vi heller inte kluvna i frågan. Vi ser heller ingen anledning att ständigt stå och upprepa vad Riedl och andra redan har framfört, och vilkas synpunkter vi delar, om olämpligheten i att lägga ned Bromma.Naturligtvis kan vi tillsätta utredningar, men de är inte gratis. Jag tycker att det är bra när en majoritet säger ifrån, att eftersom vi inte ser någon framtid i det här finns det heller ingen anledning att kasta ut pengar och tid på en utredning. Lik förbaskat tillsätter regeringen en sådan. Det var det jag menade med mitt inlägg; det får prövas konstitutionellt.
Herr talman! Jag kan säga samma sak. Jag är inte rädd och jag är inte kluven. Däremot är jag öppen för att titta på förändringar i min omvärld. Jag är öppen för att se om man kan göra saker på ett annat sätt.Den politik, herr talman, som i det här fallet Sverigedemokraterna representerar är en politik som utgår från att allt är perfekt, att det fungerar bra i dag. Vi har inte några utmaningar och behöver inte titta på någonting. Vi vet vad vi tycker, vi vet vad vi vill och vi kör på den linjen.För Socialdemokraternas del vill jag säga att vi gick in i den här mandatperioden, och sitter nu i regeringsställning tillsammans med Miljöpartiet, eftersom vi ser ett samhälle som inte räcker till. Vi ser en arbetslöshet som är för hög. Vi ser ett transportsystem och en bostadsmarknad som inte fungerar. Om vi vill göra någonting åt det, vilket vi vill, måste vi vara beredda att titta på nya lösningar, titta på alla de strukturer och system vi i dag har och fundera över om det är bästa sättet att organisera dem på eller om det finns andra sätt.Det, herr talman, är inte en linje som gäller för Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna är det bra som det är. Det är färdigt. Det är dagens lösningar som gäller. Man vill inte titta på någonting. Man vill inte utveckla Arlanda. Man vill inte förbättra bostadsbyggandet i Stockholm. Det tycker jag är synd.
Herr talman! Jag har suttit i trafikutskottet i fyra år, under hela förra mandatperioden. Det var trevligt att samarbeta med Socialdemokraterna vad gällde flygpolitiken då. Den var både vettig och klar, och vi kunde gå samman i åtskilliga voteringar. Den tiden verkar tyvärr vara förbi.Rikard Larsson underhåller oss med hur vi ser på arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik, även om det inte precis tillhör dagens ämne. Med er invandringspolitik, Rikard Larsson, tror jag att båda skändligen kommer att misslyckas. Det var lite vid sidan av, eftersom Rikard Larsson tog upp frågan.

Herr talman! Låt mig inleda med att säga att det var intressant att följa debatten från bänken. Det är noterbart hur Socialdemokraterna, här företrädda av Rikard Larsson, glider från total förnekelse av att Bromma flygplats av nuvarande regering skulle vara utsatt för ett nedläggningsförsök till att börja bejaka de uppenbara syftena med att tillsätta en förhandlingsperson. Det är en glidning som kammaren kan konstatera och notera.Herr talman! I Sverige finns tio flygplatser som utgör det nationella basutbudet. Det rör sig om flygplatser över hela landet - Göteborg, Kiruna, Ronneby, men även Stockholm Bromma, Gotland och så vidare.Under 2013 reste drygt 3 miljoner resenärer till eller från Bromma. En stor del av dessa var affärsresenärer. Den totala mängden starter och landningar var drygt 60 000. Totalt har Bromma flygplats 17 destinationer, varav 4 utrikes och 13 inrikes. Bromma flygplats i Stockholm är klassad som riksintresse för kommunikationer. Man skulle kunna sammanfatta det som att Bromma flygplats är en nationell angelägenhet av rang. Det är ingen Stockholmsfråga. Det är en fråga som rör hela landets utveckling och existens.Den politiska processen runt Bromma flygplats är däremot oerhört Stockholmscentrerad. Den 15 oktober i fjol enades den nya stadshusmajoriteten i Stockholms stad, bestående av Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, om en ny så kallad plattform för Stockholms stad. Enligt den ska Stockholms stad verka för att området där Bromma flygplats i dag ligger ställs om till ett stadsutvecklingsområde för bostäder.

En riksdagsmajoritet menar att den av Stockholms stadshus och regeringen aviserade intentionen, att i förtid stänga Bromma flygplats, är en politisk signal som i sin tur framkallar en osäkerhet om flygplatsens framtid, en osäkerhet som påverkar framför allt näringslivet negativt men även riskerar att få återverkningar på till exempel människors val av bostads och arbetsort.Herr talman! Det är mot den bakgrunden som en majoritet i riksdagens trafikutskott i dag anser att regeringens aviserade avsikt att verka för en nedläggning av Bromma flygplats är mycket olycklig. Enligt utskottet är Bromma flygplats viktig för ett väl fungerande flygsystem i landet och en angelägen lösning vad gäller goda flygförbindelser. Bromma flygplats är genom sitt huvuduppdrag inom reguljärtrafik, stadsflyg och affärsflyg unik i landet.Bromma flygplats är inte bara en fråga för Stockholm. Det är en infrastrukturlösning som i högsta grad rör tillgängligheten i hela Sverige. Flygplatsen är viktig för tillväxt och utveckling i hela landet. För näringslivet är tillgången till pålitliga och snabba transporter oerhört betydelsefull. Socialdemokraterna brukar inse sambandet mellan näringsliv, tillväxt och välfärd. Att de inte gör det i just detta fall förvånar.Det finns skäl, herr talman, att befara att en nedläggning av Bromma flygplats skulle leda till att ett stort antal arbetstillfällen förloras både i Stockholmsregionen och i hela landet. Jag är övertygad om att osäkerheten om flygplatsen medfört att man tillsatt en förhandlingsperson att utreda en förtida nedläggning. Den osäkerhet det skapar ger en mycket olycklig politisk signal som påverkar beslutsfattandet hos enskilda människor, hos näringslivet i hela vårt land och även utanför landet.Det är mot bakgrund av detta som en majoritet av riksdagen i dag på nytt kommer att göra ett tillkännagivande om Bromma flygplats, ett tillkännagivande där man är mycket tydlig med att Bromma flygplats inte bör avvecklas. Utskottet och riksdagsmajoriteten förväntar sig därför att regeringen i fortsättningen kommer att beakta att den representerar en minoritet av Sveriges befolkning också i den här frågan och förutsätter att regeringen kommer att följa riksdagens uttalade viljeförklaringar och därmed respektera grundläggande demokratiska principer. Det är således rimligt att regeringen utifrån det tillkännagivande som riksdagen fattar beslut om i eftermiddag befriar den av regeringen utsedde förhandlingspersonen från dennes uppdrag att utreda förutsättningarna för att i förtid lägga ned Bromma flygplats.Herr talman!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
Herr talman! För några år sedan gjorde Centerpartiet en stor kampanj där man slog fast att man ville kämpa för att vi ska ha ett mål om att klimatförändringarna ska begränsas till två grader. När det gäller vissa sektorer, exempelvis biltrafiken, har en trend börjat vändas. Den politik som både tidigare regering och i viss utsträckning den föregående regeringen bedrivit har bidragit till att utsläppen börjat minska. Det är bra.Men flygsektorn är ett av de stora undantagen. Där ökar utsläppen fortfarande kraftigt. Vi hörde från Moderaterna tidigare att man ska förbättra bränslet lite grann, ha lite teknikutveckling och ha bättre inflygningar - gott så. Jag välkomnar förslag från oppositionen om hur vi kan göra det bättre under den här mandatperioden. Men frågan kvarstår. Detta når inte hela vägen fram. Centerpartiet har kampanjat för att det som mest ska bli två graders temperaturökning, och vi instämmer. Men hur ska vi då vända trenden inom flyget för att detta mål ska nås? Varför säger ni nej och motarbetar våra åtgärder, som syftar till att nå detta mål?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT LuftfartsfrågorÅter till den konkreta frågan! Transportsektorn i vårt land och resten av världen är i all huvudsak fossil och icke omställd. Väldigt många andra sektorer av vårt samhälle är omställda. Det gäller till exempel icke-fossil uppvärmning av bostäder, icke-fossil framdrivning inom vår industri etcetera. Men transportsektorn är i all huvudsak fortfarande fossil. Detta måste vi med alla krafter bekämpa i syfte att få fram bränslen och metoder som innebär en hållbar ekonomi baserad på hållbar ekologi, sociala förutsättningar etcetera. Jag tror att Dalunde och jag är fullständigt överens i den här frågan.Att då, herr talman, fokusera sina åtgärder till en sektor av transportväsendet som står för ungefär 2 procent av utsläppen i vårt land, nämligen flyget, blir något av den pubertala trofépolitik som en och annan före detta statsminister anklagat den nuvarande regeringen för att ägna sig åt. Vi kan självklart rikta skatter mot flyget i Sverige som innebär att folk slutar resa från mitt hemlän Kalmar till Stockholm därför att de inte har råd. Visst kan man kväsa flyget och på så sätt uppnå något synbart. Men därmed löser vi inte det verkliga problemet, herr talman, nämligen att hela transportsektorn fortfarande inte är omställd. Därför, herr talman, tillsatte vi FFF-utredningen, som jag är övertygad om att ledamoten Dalunde väl känner till. Där talar man om betydligt kraftfullare åtgärder än att införa en flygskatt.
Herr talman! Då måste jag ändå fråga: Betyder detta att Centerpartiet menar att utsläppen från flyget inte behöver minska, att de inte är något problem? Menar man att flyget står för en relativt liten del av de totala utsläppen och att vi därför ska fokusera på det andra och låta utsläppen från flyget öka? Jag vill ha ett klart och tydligt svar på det. Menar Centerpartiet att man vill tillåta att flygets utsläpp ska öka? Det tycker jag skulle innebära en klar och tydlig brytning med det man tidigare kommunicerat. Dessutom har andra partier sagt att de vill att flygets klimatpåverkan ska minska.
Herr talman! Jag tackar Dalunde för frågan. Självklart ska utsläppen från flyget liksom all annan transportverksamhet minska, vilket också sker. Utsläppen per transportkilometer och passagerarkilometer minskar. Oavsett hur Dalunde väljer att räkna kan vi konstatera att utsläppen per transporterad passagerare och transporterat gods över tid har minskat inom flyget tack vare många av de åtgärder som räknats upp tidigare i debatten, inte minst teknikutveckling och bränsleutveckling. Vi ser de första flygen som går reguljärt med andra bränslen än fossila. Det är en god utveckling, och självklart ska den fortsätta. Naturligtvis ska flyget belastas för sin del av utsläppen.Men att ensidigt inrikta sig på att släcka inrikesflyget i södra Sverige och förhindra människor att mötas, utvecklas och bedriva arbete är bara ett uttryck för en pubertal trofépolitik. Man pekar ut Bromma flygplats och tror sig vinna någonting, men man blundar för att 98 procent av utsläppen från svensk transportnäring kommer från andra trafikslag än flyget. Där är man fullständigt handlingsförlamad. Man tror att Stockholm är en sorts glasbubbla varigenom man kan styra och uppnå det goda livet. Lämna Söders höjder, Dalunde, och se till hela landets behov av väl fungerande transportpolitik! Då är jag övertygad om att vi kan närma oss varandra i en realistisk syn även på flyget, som i dag står för 2 procent av utsläppen. Det ska självklart förändras där med, men låt oss tala om helheten! Det här blir inte effektivt annars.

Herr talman! Som jobbskapande företagare vet jag hur viktigt flyget är för Sverige. Sverige är ett stort land med stora avstånd mellan landsändarna. För att möjliggöra affärer, kundmöten och tillväxt måste landet byggas samman. Tack vare flyget kan företag i Trollhättan träffa affärspartner i Ängelholm och Sundsvall samma dag. Genom Bromma ges en näringsfylld livlina till kontinenten och den internationella handeln. Allting hänger samman, förstår ni. Flyget bidrar till att hålla samman vårt land och stärka tillväxten.Folkpartiet har alltid stått upp för tillväxt och en fri ekonomi. Vi vet att tydlighet och förutsägbarhet är förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. Sommaren 2014 initierade vi tillsammans med våra kolleger i Alliansen en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft.Mot våra ställningstaganden står i dag hot i form av orealistiska utopier och mörka moln från den nuvarande osäkerhetsregeringen och Vänstern. I Regeringskansliets korridorer viskas det för närvarande om höjda flygskatter och om Bromma flygplats - hjärtat i affärsflygets blodomlopp - som nu hotas än en gång. Det ska bli en park om 50 år, i stället för att man bejakar affärstillfällen och affärer i morgon.Detta är ett exempel på regeringens företagsfientliga politik. Genom vår motion vill vi i Alliansen sätta stopp för regeringens verklighetsfrånvända planer. Vårt budskap till Sveriges företag är tydligt: Flygbranschen ska värnas, och Bromma flygplats ska få fortsätta pumpa näring i företagens blodomlopp.Jag vet att det är mycket begärt, herr talman, men jag rekommenderar regeringen att för en gångs skull lyssna till näringslivet och riksdagen. Enligt beräkningar hotar en nedläggning av Bromma flygplats över 24 000 jobb i hela landet. Många av företagen kommer att få svårt att ha kvar sin verksamhet på de orter som i dag trafikerar Bromma. Genom regeringspartiernas plakatpolitik hotas nu jobb och arbetstillfällen i min egen region.Herr talman! I december reste jag till norra Älvsborg. Jag besökte min hembygds luftventil för företagande: Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Jag träffade flygplatschefen och chefen för ett lokalt flygbolag som trafikerar Brommalinjen. De berättade att Brommalinjen står för all reguljär och befintlig linjetrafik. 80 procent av linjens passagerare reser i jobbet. Det här är ingen fantasi. Om nedläggningen av Bromma blir verklighet hotas jobb och företag i min hembygd.Regeringens osäkerhetspolitik börjar redan nu synas hos det lokala flygföretaget. En hotande nedläggning av Bromma gör att välbehövliga investeringar hos dem läggs på is. Varför ska de köpa flygplan och investera i ny infrastruktur när mattan när som helst kan ryckas undan av politiker i Stockholm?Herr talman! För att ge stad och land verktyg för hållbar tillväxt och utveckling behövs bra politik för företagande samt för satsningar på infrastruktur och samhällsservice. Här måste vi i det offentliga ta vårt ansvar och garantera goda kommunikationer för såväl väg som flygtransporter.Vi i Alliansen har varit och är tydliga. Flyget behövs för vårt land och för vår tillväxt. Som många andra har upprepat i dag är flygplatsen en riksangelägenhet och en motor för regional tillväxt. Vi kommer att bevara affärsflyget och Bromma för landets företag och landets arbetsplatser.Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i betänkandet med tillkännagivandena. Jag gör det för företagen i norra Älvsborg, i Stockholm och i hela landet.I detta anförande instämde Sten Bergheden, Erik Ottoson, Edward Riedl, Jessica Rosencrantz och Boriana Åberg samt Anders Åkesson och Robert Halef .
Herr talman! Flyget spelar en viktig roll för Sveriges konkurrenskraft och är jobbskapande. Goda kommunikationer är en förutsättning för att Sverige ska växa. Ett väl fungerande flygsystem är viktigt för tillväxt och utveckling i hela landet.Flyget är också ett viktigt transportmedel och bör ges goda förutsättningar. Därför ska inte luftfarten åläggas mer flygskatter som kommer att öka kostnader för flygresenärer eller öka flygbolagens driftskostnader när de redan konkurrerar i en hårt konkurrensutsatt bransch.Höga krav bör ställas på flyget som transportmedel för att det ska bli ett miljövänligare alternativ. Det vilar ett stort ansvar på det offentliga, forskningen och inte minst på flygplansaktörerna att bidra till och påskynda utvecklingen av fossilfria flygbränslen för att minska de utsläpp som flygtrafiken orsakar och för att uppnå miljömålen om minskade utsläpp.Herr talman! Den luftfartstrategi som alliansregeringen initierade under 2014 är viktig, och regeringen bör skyndsamt arbeta fram en sammanhållen och långsiktig luftfartstrategi för inrikes och utrikesflyget i Sverige. Vårt fokus måste vara att öka Sveriges förutsättningar för jobb och tillväxt inom såväl flygbranschen som näringslivet i stort men också säkra resenärernas möjligheter till god kommunikation nationellt och internationellt.Sverige är ett litet land till antalet invånare men ett stort och avlångt land. Vi är exportberoende och reser alltmer både inom Sverige och utanför Sverige. Vi är beroende av en välfungerande och tillgänglig luftfart för att säkra Sveriges välfärd. Onödigt krångel och skattehöjningar som försvårar flygets konkurrenskraft måste motverkas.Herr talman! Vi ser nu att införandet av alkoholbommar i våra gränshamnar blir till verklighet snart. Det är en fråga som Kristdemokraterna aktivt drivit för att förhindra alkoholpåverkade förare i trafiken. Det bör gälla även piloter.Jag har personligen motionerat om att alkotester även bör gälla för piloter. Många passagerare utsätts för allvarlig fara om piloten är onykter vid flygning och kan orsaka flygplansolyckor.

Regeringens hot om nedläggning av Bromma flygplats är skrämmande. Kristdemokraterna har agerat kraftigt mot en nedläggning av Bromma flygplats, en fråga som kan komma att ha en otroligt negativ inverkan på Sveriges kommunikationer och tillväxt. Flygplatsens vara eller inte vara har diskuterats under en lång tid, men en citynära flygplats i anslutning till Stockholm är nödvändig.Stockholm är en av de storstäder där befolkningen ökar snabbast i Europa. Före 2030 spås Stockholmsregionen ha gått om London och blivit den snabbast växande staden i Västeuropa.

Planerna på att förflytta all trafik från Bromma flygplats till Arlanda avvisas från det statliga flygbolaget Swedavia. Vi ser redan en kraftig ökning av flygtrafiken på Arlanda och Bromma flygplats. En sådan förflyttning kommer att hämma Arlandas utveckling som stor internationell flygplats med möjlighet till ytterligare expansion, detta enligt Swedavia som driver både Arlanda och Bromma flygplats.Vi kristdemokrater anser att både Arlanda och Bromma flygplats är viktiga och ska ges möjligheter att utvecklas i respektive område. Socialdemokraterna lovade väljarna före valet i höstas att Bromma flygplats inte skulle stängas. Redan en månad efter valet, den 15 oktober förra året, meddelade den nya rödgröna majoriteten i Stockholms stad att de vill se en nedläggning av Bromma flygplats år 2022. Det vore ett utvecklingshämmande beslut för både Stockholm och Sverige. Det är allvarligt att den sittande regeringen för en politik som inte gynnar näringslivet utan hotar jobben och tillväxten i regionen och i hela Sverige.Herr talman! Bromma flygplats knyter samman vårt land på många sätt. Enligt Stockholms Handelskammare kommer detta beslut, om det förverkligas, att leda till att tusentals jobb försvinner och att Stockholms konkurrenskraft minskar internationellt. Bromma flygplats är därför ingen lokal fråga utan ett nationellt intresse. Ledande personer från näringslivet och ledande kommunpolitiker runt om i landet är kritiska och oroliga över vad som kommer att hända vid en nedläggning.Herr talman! De rödgröna politikerna i Stockholms stad vill lägga ned Bromma flygplats för att bygga bostäder. Vi delar de rödgrönas bedömning att behovet av bostäder i regionen är stort. Under alliansregeringen, med en kristdemokratisk bostadsminister, ökade bostadsbyggandet avsevärt. Under 2013 var, enligt Boverket, ökningen 65 procent jämfört med året innan. I år påbörjas byggandet av 40 500 bostäder, enligt Boverkets prognos. Alliansens Sverigebygget, som numera kallas Sverigeförhandlingen av regeringen, innehåller många förslag om hur man både skapar tillväxt och samtidigt ökar byggandet av bostäder. Dessa två mål ska inte och kan inte ställas mot varandra.Herr talman! Den 18 december fattade riksdagen beslut om att en förhandlingsperson med syfte att lägga ned citynära flygplatser som Bromma inte ska tillsättas. Bromma flygplats skulle därmed få vara kvar.

Utan allianspartierna i riksdagen hade även detta mycket viktiga och välbehövliga vägprojekt, Förbifart Stockholm, stoppats av de rödgröna partierna. Äntligen kan näringslivet och resenärerna se fram emot en bättre framkomlighet med Förbifarten så småningom på plats.Herr talman! Stockholm och Sverige behöver mer tillväxtskapande åtgärder och ökade satsningar på utbyggnaden av infrastruktur - inte mindre. Därför vill Kristdemokraterna och Alliansen, till skillnad från de rödgröna, göra det möjligt för Swedavia att fortsätta sina planerade satsningar på Bromma flygplats och Arlanda flygplats.Beslutet att stänga Bromma flygplats är fel väg att gå. Trots protester och varningar från representanter i näringslivet, det statliga flygbolaget Swedavia, boende i Bromma och andra berörda kommuner vill regeringen gå vidare med planerna på en nedläggning av Bromma flygplats. Vi ser här att samhällsnyttan offras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT LuftfartsfrågorHerr talman! Robert Halef talar mycket i sitt anförande om att vi ska vara rädda om jobben och tillväxten. Jag har bara en liten fråga. Jag undrar om det inte är meningen att jobben ska vara till för människan, och inte människan till för jobben. Är det inte viktigt att vi bygger ett samhälle där vi kan skapa jobb på hållbara sätt? Vi ska skapa jobb inom naturens ramar så att vi inte spränger dessa ramar och förstör den civilisation vi lever i. Jobben ska väl bygga samhället och inte bryta ned samhället; det är i alla fall min åsikt.Jag tycker att vi måste tänka nytt, och vi måste tänka miljövänligt. Vi måste ta i med ganska kraftfulla metoder för att styra om båten, för vi är på väg mot stupet när det gäller klimatförändringen.Därför undrar jag lite grann över retoriken. Vi ska värna jobben, heter det hela tiden. Hur får du ihop det med att det ska rymmas inom naturens ramar när till exempel flyget släpper ut så pass mycket och när ni i er politik lägger så lite på järnvägen? Järnvägen är det hållbara transportmedlet och det som skulle kunna ersätta flyget inom Sverige och gynna företagande inom Sverige och inom naturens gränser.
Herr talman! Jag tackar Emma för frågan. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra. Utan företagare och utan näringsliv har vi inga skatteintäkter så att vi kan göra satsningar och behålla vår välfärd och dessutom utveckla den så att vi får det bättre ställt i framtiden.Utan näringslivet och företagandet finns det inte heller resurser för att bekämpa miljöförstöringen. Men lösningen är inte att höja flygskatten. Vi har vidtagit många åtgärder. Vi är egentligen världsledande på att hålla nere miljöförstöringen. Vi håller oss till de mål som vi har satt upp, och vi har alltid ribban högre än andra länder. Det tycker jag är jättebra.När det gäller miljöförstöringen från våra flygplan måste vi satsa mer på teknikutvecklingen, som en del talare har nämnt här i talarstolen. Vi måste få flygbolagen att vara med och bidra till denna utveckling. Det är så man minskar bränslen som är miljöförstörande. Det gör man inte genom att beskatta bolagen, hämma deras utveckling och göra det dyrare för resenärer att flyga.
Herr talman! Vi bygger mycket av våra satsningar på skatteintäkter; det håller jag med om. Men tyvärr handlar de styrmedel vi använder ofta om att öka konsumtionen och öka transporterna. Det är en del av grundproblemet. Det är därför vi står inför detta jobbiga scenario. Vi har överanvänt jordens resurser och de fossila reserverna på jorden. Två ton koldioxid är egentligen en hållbar nivå för människan att använda. Om man flyger använder man upp dem väldigt snabbt. Tyvärr är tekniken inte alls framme än för att kunna uppbära ett hållbart resande när det gäller flyget. Det kan komma i framtiden, och jag vill absolut att vi ska gynna sådan forskning. Men vi har kort tid på oss. Jag förstår inte hur man kan hindra järnvägen och samtidigt gynna flyget när vi har ett tidsfönster på ungefär tio år för att vända utsläppstrenden. Annars hamnar vi i en ohanterlig klimatförändring där vi kommer att stå försvarslösa. Då kommer vi inte att ha någon som helst chans att göra någonting om vi inte agerar nu.
Herr talman! Jag tackar Emma för frågan och inlägget. Jag har inte i mitt anförande uteslutit något transportmedel till förmån för ett annat. I dag debatterar vi flyget, och det var just därför jag valde att bara tala om flygets fördelar som transportmedel för oss. Vi har tåg, bil, båt och andra transportmedel som är viktiga. Alla dessa kompletterar varandra. Samhället och samhällets utveckling och konkurrenskraft behöver alla dessa. Inget av dem kan ersätta något annat, men vi kan styra. Jag tycker precis som du att det är bättre att åka tåg och att gods transporteras via tåg. Men den möjligheten kan inte utesluta att människor också behöver flyga. Därför behöver vi flyget, och flyget behöver bra förutsättningar för att kunna verka så att människor kan flyga både inrikes och utrikes. Jag tycker inte att detta är något som strider mot de miljömål som vi har satt upp och som vi ska uppnå. Vi ska se till att även flyget gör om sitt bränsle så att planen får mindre miljöförstörande medel i motorerna och därmed blir mer miljövänliga. Det är tekniken, det offentliga och det privata i samspel som ska vara med och bidra till denna utveckling.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 om Bromma flygplats. Vi har talat mycket om klimat i dag. Jag skulle vilja utgå från den utredning som tillsattes av den förra regeringen när det gäller en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Om man tittar på fossilanvändningen inom transportsektorn ser man att det är ett gigantiskt problem. Över 90 procent av bränslet i transporterna kommer från fossila bränslen. Flyget är i särklass mest fossilberoende av alla. Frågan är då hur man ska attackera problemet. Utredningen som gjordes av Thomas B Johansson är mycket seriös, och delar in åtgärdspaketen i olika grupper. En grupp som framhålls särskilt är att minska mängden energi i transporterna. Oavsett vilket bränsle vi försöker använda för att ersätta olja kommer det att vara mindre energitätt. De räcker helt enkelt inte till för att ersätta den stora volym energi som i dag åtgår i transportsektorn även om vi använder all tillgänglig biogas, etanol, el och annat. Då måste man fundera på hur vi hittar energismarta transportlösningar. I det sammanhanget måste flyget definitivt spela en mycket mindre roll än det gör i dag. Energianvändningen beror ytterst på friktion. Flyget är till sin natur det som kräver absolut mest energi per transporterad enhet per transporterad person. I ljuset av detta funderade jag väldigt länge på om jag skulle vara för eller emot nedläggning av Bromma flygplats. Tittar man på olika länder och ser på andelen flyg i förhållande till andra transportslag som används beror det delvis på hur rationellt man har organiserat flygtrafiken. I länder som inte har sitt nav koncentrerat till ett ställe används flyget mindre. Om man vill minska flyget är det kanske bättre att behålla Bromma flygplats. Det kommer snabbare att minska och underminera möjligheten för overseas flighter. Jag funderade länge på om det kanske är bra att ha kvar Bromma. Det kan snabbare få ned flygets verksamhet. SAS möjligheter att upprätthålla flygningarna på Asien och Nordamerika kommer i så fall att minska, om man insisterar på att kvar Bromma. Men så tänkte jag efter. Det handlar ju inte bara om klimat, utan det handlar också om luftkvalitet och möjligheten till en god stadsmiljö. Då är onekligen Brommas existens en hämsko för att få en värdig miljö när det gäller buller, luftkvalitet och för att kunna bygga bostäder. Den hämskon gör att flera kommuner i dag har ett tak och får inte bygga bostäder, framför allt inte höga hus så länge Bromma finns kvar. Då vill jag hävda att fastklamrandet vid Bromma är direkt tillväxtfientligt för Stockholm. Ni kan diskutera det med mig, men det flyttar in 35 000 människor till Stockholm varje år. Jag vet inte om man ska tycka att det är dåligt. De måste ju ha någonstans att bo, och i det sammanhanget är Bromma ett enormt hinder. Frågan om vi ska bry oss om EU:s regler kan man ha åsikter om. Jag tror att alla partier framhåller de regler i EU som man tycker är bra medan man försöker att glömma bort de regler som man tycker är dåliga. Det är mänskligt att man gör på det viset. Men EU har flera gånger riktat kritik mot Sverige för att vi behåller grandfather rights, det vill säga den princip som tidigare gällde då man hade monopol på en sträcka tills man lämnade den ifrån sig. Det har de stora flygbolagen i dag på de mest attraktiva tiderna, trots att det egentligen strider mot EU:s slottidsbestämmelser. Skulle vi anpassa oss till EU-regelverket skulle vi ge de regionala flygen de bästa tiderna för start och landning så att de får den tillgänglighet som Edward Riedl talade sig varm för. Sedan kan man utauktionera start och landningstiderna för övrig trafik. Ska man bejaka direktiven i Sverigeförhandlingarna är det kanske just precis det som vi ska göra. Ska vi lägga kraft och resurser på att bygga ett klimatsmart höghastighetsnät i Sverige är det meningen att det ska ta hand om lejonparten av de långa transporterna i Sverige. Vi i Miljöpartiet bejakar teknikutveckling, men den teknik som i dag står till buds inom flyget räcker uppenbart inte för att lösa flygsektorns problem. Hur ska man då se på det hela? Jo, vi ska bejaka fortsatt teknikutveckling, men man kan fundera på hur det kan komma sig att flygets klimat och miljöbelastning ökade under alliansregeringens tid. Men det är en effekt av något helt annat som inte har med transportsektorn att göra. Jag vill hävda att det är en väldigt tydlig effekt av jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget innebar de facto att inkomstskillnaderna i Sverige ökade. De som hade låga inkomster fick mindre kvar att leva på. Folk med medelinkomster och höga inkomster fick mer kvar i börsen. I takt med att skatteintäkterna minskade så minskade också resurserna för våra gemensamma angelägenheter. Vad har denna inkomstökning framför allt använts till? De som redan tidigare åkte till Thailand kanske gjorde det två gånger i stället för en. Många fler fick möjlighet att göra långa resor. Jag missunnar ingen att resa, men man måste också betänka vilket ansvar man har. Vilket ansvar har man för sina medmänniskor? Vilket ansvar har man för kommande generationer? Vi inom politiken måste se till att använda framför allt utbyggnad av miljövänlig infrastruktur och ekonomiska styrmedel för att rädda planeten, det är vår uppgift. Dessutom kan jag inte inse varför just ökade klassklyftor skulle vara något som gör Sverige mer hållbart. Det minskar den sociala hållbarheten. Jag vill avsluta med att säga någonting angående Robert Halefs inlägg. Den kristdemokratiska motionen som vill ha nolltolerans för alkohol inom flyget är mycket sympatisk. Jag har väldigt god erfarenhet av tidigare samarbete med Kristdemokraterna när det gäller alkohol i trafiken. Vi fick så småningom med oss alla partier i det dåvarande trafikutskottet, utom Moderaterna, om att obligatoriskt alkolås skulle införas i nya fordon. Vi var på god väg. Frågan utreddes - jag fick själv förmånen att göra det - och det fanns en majoritet inför valet 2006 för att det inte längre skulle vara möjligt att starta ett fordon om det fanns alkohol i utandningsluften. Det var vår vision att testa detta i fordonsparken och införa det som ett obligatoriskt krav. Jag beklagar att mycket av denna fråga har försvunnit under den tid som alliansregeringen har suttit vid makten och att de andra borgerliga partierna gav efter för Moderaternas inställning att trafiksäkerheten ska vara upp till individens ansvar. Därför är det glädjande att vi nu har kunnat enas om alkobommar när det gäller lastbilstransporter. Jag ser fram emot att vi ska ta ytterligare steg för att transporter ska ske utan att människor i onödan kommer till skada.

Herr talman! Moderaterna och Alliansen är positiva till flyget, men vi tar miljöutmaningarna på stort allvar. Karlstad var först i världen med biobaserat flygbränsle. I Linköping bidrar svensk ingenjörskonst till att göra flygplansmotorer över hela världen alltmer bränsleeffektiva. Sverige är världsledande, och vi bidrar till att göra världen bättre samtidigt som det ger jobb och tillväxt i Sverige.Vad vill Miljöpartiet göra för att möta miljöutmaningarna inom flyget? Ni sitter nu i regeringsställning, och min följdfråga blir då: Vad är regeringens politik när det gäller Bromma flygplats, flygskatt och så vidare? Det framgår inte riktigt tydligt i den här debatten.Socialdemokraterna säger en sak. Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som man samarbetar med på olika sätt, säger en annan sak. Såvitt jag vet kan en regering ha bara en uppfattning. Därför ställer jag frågan till trafikutskottets ordförande miljöpartisten Karin Svensson Smith: Vad är regeringens politik?Jag lyssnade intresserat på det som sas om jobbskatteavdraget i anförandet. Då vill jag bara göra ett förtydligande, så att ingen missförstår det. Alla fick ta del av jobbskatteavdraget, allra mest de som tjänar minst. Det gav ett ökat ekonomiskt utrymme till väldigt många människor i det här landet, vilket givetvis är en bidragande orsak till att resandet i Sverige ökade mer än i övriga Europa.
Herr talman! Jag börjar med det sista. Jag är för ekologisk hållbarhet, men jag är också för social hållbarhet. Jag är djupt bekymrad över att klyftorna i samhället har ökat. Äldre, pensionärer, sjuka, arbetslösa och studenter fick inte ta del av denna privata inkomstökning. De drabbades dubbelt därför att jobbskatteavdraget finansierades genom att man drog ned på ersättningarna i det sociala välfärdssystemet som är till för att hålla ihop samhället. Jag tog upp jobbskatteavdraget för det är egentligen det som möjliggjorde den ökning av flygtrafiken, som mångdubbelt har kunnat få del av de positiva effekterna av de tekniska åtgärder som kan vidtas för att minska flygets klimatpåverkan. Edward Riedl frågade var regeringen står. Det som regeringen har gjort är att man har tillsatt en förhandlingsman som ska se över hur Arlanda kan utnyttjas bättre och hur man långsiktigt ska ha en bra transportförsörjning som håller ihop landet. Jag bejakar detta uppdrag. Det är klokt uttryckt. Jag tänker att vi i första hand ska utnyttja de transportslag som kan uppkomma utan att vi påverkar klimatet negativt, men det finns också sammanhang där vi inte kan klara oss utan flyg. Hur ska detta tillgodoses på ett bra sätt? Gotland har inte nämnts här, men det är ett exempel på ett område som inte skulle klara sig utan bra flygtransporter. Jag vill inte föregå vad förhandlingsmannen ska komma fram till. Det pågår också ett arbete med flygstrategin. Innan den är färdig har inte regeringen formulerat sin slutliga syn på flyget.
Herr talman! Miljöpartiet tycker att fler jobb och ökad tillväxt i Sverige är ett problem. Där tycker vi faktiskt helt olika. Jag tycker att det är bra när ökat ekonomiskt välstånd kommer allt fler människor till del. Det ger oss bättre möjligheter att göra en mängd olika saker och fatta en mängd fler beslut vid köksbordet. Det kan gälla allt från att köpa en miljöbil som man inte hade råd med tidigare, så att det blir mindre utsläpp, till att man kan köpa närodlat ekologiskt därför att man faktiskt har råd. Ökat ekonomiskt välstånd är i grunden bra, framför allt när det kommer många till del - vilket det gjorde under alliansregeringens år vid makten. Det finns utmaningar. Ökat resande är en sådan utmaning. Det finns olika sätt att möta dem. Jag försökte beskriva de sätt som vi anser att vi ska möta framtidens miljöutmaningar på, med svensk ingenjörskonst som bidrar till jobb och tillväxt i Sverige, samtidigt som vi förbättrar världen. Det handlar också om utvecklandet av miljöbränslen, där Sverige är världsledande. Det är ett bra sätt att möta framtidens klimatutmaningar. Herr talman! Jag skulle egentligen bara vilja ha ett ja eller nej-svar på mina två frågor från trafikutskottets ordförande - om det är möjligt, givetvis. Vill Karin Svensson Smith lägga ned Bromma flygplats? Vill Karin Svensson Smith införa flygskatt? Det är två enkla frågor. Ja eller nej. Vad är viljeinriktningen? Det är dessa frågor vi försöker föra debatten om. Vi får olika svar från de två regeringspartierna. Socialdemokraterna försöker låta som att de fortfarande tycker om flyg samtidigt som de har gett sig i fråga efter fråga. Herr talman! Ja eller nej på två enkla frågor, skulle jag önska mig.
Herr talman! Jag börjar med flygskatten. Ja, flygskatt bör införas, därför att alla transportslag ska bära de kostnader de ger upphov till. Det är en sund marknadsekonomisk strategi att man inte ska övervältra kostnader på andra. I dag är flyget i princip obeskattat. Om biltrafiken skulle ha lika låg beskattningsgrad skulle bensinen kosta ungefär 4 kronor litern. Det inser alla är irrationellt. Vi måste använda de ekonomiska styrmedlen för att låta kostnader belastas av dem som ger upphov till dem, inte lägga över kostnaderna på andra - vare sig kommande generationer eller andra. Sedan var det frågan om vi tycker om flyget eller inte. Det som kännetecknar regeringen är att vi använder mindre känslor och mer rationella överväganden. Vi vill hitta en kombination av transportslag för både persontransporter och godstransporter som är rationella utifrån de transportpolitiska mål vi har fastlagt i kammaren. Då behöver vi ha mindre flyg och biltrafik samt mer cykel och kollektivtrafik för att persontrafiken ska flyta bra och samtidigt tillgodose människors behov av att förflytta sig. Motsvarande gäller godstransporter. Vi behöver mer järnväg och sjöfart, mindre flyg och lastbil, för att vi ska klara de mål som bland annat satts upp av utredningen Fossiloberoende fordonsflotta. Den står jag bakom. Dessutom står jag till hundra procent bakom den ambition som framgick i regeringsförklaringen om att öka antalet jobb. Till skillnad från Alliansen satsar vi på framtidens sektorer. Det handlar om järnvägsutbyggnad och biogas. Det handlar om framtiden - 2000-talet och inte 1900-talets teknik, som Edward Riedl så ihärdigt försvarar.